Herr talman! Bo Forslund inledde sitt anförande med högtravande tal om helhetssyn. Jag har en känsla av att vi har hört det uttrycket tidigare någon gång här i kammaren. Han talade nu om att anlägga en helhetssyn även beträffande energipolitiken och energibeskattningen, så att man samtidigt skulle kunna tillgodose de miljöpolitiska målen. Det låter väldigt bra, det där, men jag tycker att det verkar som om Bo Forslund, precis som hans partiledare gjorde häromdagen i Örebro, försöker skyla över det agerande som socialdemokraterna har presterat i det ärende vi nu behandlar — jag tänker på reservationerna 9 och 10 i skatteutskottets betänkande — och vill framhäva socialdemokraterna som dem som har gått före och tänkt på miljön. I själva verket är det snarast tvärtom så, att socialdemokraternas agerande i skatteutskottet kunnat medföra en fördröjning av angelägna åtgärder. Vidare säger Bo Forslund att vi borde känna tillfredsställelse när det nu tycks lösa sig. Ja, genom regeringens ingripande — om man nu håller vad man lovat de senaste veckorna — förefaller det som om partierna är ense i sak. Det är klart att vi kan känna tillfredsställelse över detta, men vad vi inte är till freds med är att socialdemokraterna försöker framhäva sig själva som dem som har gått före med gott exempel, när det i stället är så att socialdemokraterna i skatteutskottet snarare har fungerat som bromsklossar. Herr talman! I mitt anförande avstod jag från att gå in på de ärenden som tidigare har varit föremål för debatt i kammaren, för att spara tid. Jag sade också att jag var beredd att försöka hjälpa till att spara tid vid beslutsfattandet genom att avstå från yrkanden beträffande bl.a. reservationerna 1 och 3. Nu har emellertid från annat håll yrkats bifall till andra reservationer under samma moment, och därför har jag ingen möjlighet att bidra till tidsbesparingen i detta avseende. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Bo Forslund tycker att vi skall vara tacksamma för att man har höjt effektgränsen från 50 till 100 kW. Det är klart att detta är tacknämligt, herr talman, men det tar inte bort några tröskeleffekter. Och det vi påpekade i reservationen var ju att det fortfarande kommer att kvarstå tröskeleffekter. Om man vill ta till vara alla möjligheter när det gäller de små kraftverken bör man naturligtvis se till att få en ordning som inte ger tröskeleffekter. Låt mig sedan, beträffande den förändring som socialdemokraternas ståndpunkt när det gäller den blyfria bensinen har undergått, säga att det är klart att vi känner en viss tillfredsställelse för det. Och om Bo Forslund och socialdemokraterna röstar med reservationen — vilket ni väl kommer att göra — så är det naturligtvis ännu mera tillfredsställande.

Herr talman! Skatteutskottets talesman Bo Forslund tyckte att vi skulle 'vara tacksamma för att våra motioner behandlas med så vänliga skrivningar. Eftersom jag är av en positiv natur har jag, Bo Forslund och ärade talman, försökt. Hela middagspausen har jag försökt, och jag har försökt igen. Men det har inte gått något vidare. Det är nämligen litet svårt att vara tacksam för att utskottet avstyrker motioner i vilka vi kräver en sänkning av priset på blyfri bensin, när vi i dagens tidningar kan läsa att regeringen gör ett våldsamt propagandanummer av att socialdemokraterna, om de bara får sitta kvar över valet, skall se till att det minsann blir billig blyfri bensin här i landet. Detta är ett vallöfte, säger socialdemokraterna. Då förstår jag att skatteutskottet måste avstyrka våra motioner. Annars hade det ju inte blivit något vallöfte kvar. Det hade riskerat att försvinna här i dag om ni hade gått med på de krav som vi har ställt. Inte heller blev jag gladare när jag läste utskottets försök att motivera sitt avslagsyrkande. Under det avsnitt där frågan om blyfri bensin behandlas står det: ”Med hänsyn till att frågan för närvarande bereds inom regeringskansliet och till att avgasreningsfrågan befinner sig i ett känsligt internationellt förhandlingsskede bör enligt jordbruksutskottets mening riksdagen inte för närvarande göra något uttalande. Skatteutskottet delar denna uppfattning och avstyrker motionerna i denna del.” Det märkliga, Bo Forslund, är att det ansvariga statsrådet kan göra uttalanden som föranleder stora, braskande rubriker i dagens tidningar. Nej, Bo Forslund, det är nog att begära litet för mycket att vi skall vara tacksamma över denna handläggning av ärendet. Detsamma gäller frågan om bilaccis och stödet till katalysatorrening. Hade utskottet velat stimulera installation av minikraftverk, Bo Forslund, hade det kunnat följa statens energiverks förslag och infört ett bottenavdrag på 400 000 kW per år. Det hade varit en mycket enkel administrativ åtgärd, för då hade det försvunnit en hel del kontroll.

Herr talman! Först vill jag säga några ord om frågan om produktionsavgift på äldre vattenkraftverk. Den skatt på 2 öre som vi redan har haft har inneburit en direkt förstärkning av statskassan. De ytterligare 4 öre i skatt som vi nu föreslår skall gå till regionala fonder. Det finns alltså stora faktiska skillnader i förslagen. Att vi skulle ha haft skatten alltför kort tid och därför inte kunnat se över effekterna är Bo Forslunds egen bedömning. Så till frågan om beskattningen av bensin och en nedsättning av skatten på etanol som är producerad av inhemska råvaror. Bo Forslund tyckte att vi väl kunde enas nu. När propositionen om luftföroreningar och försurning behandlades här i riksdagen kunde vi inte enas, därför att er tidtabell låg mycket längre fram i tiden än den tidtabell som förordades av centern, folkpartiet och vpk. På punkt efter punkt — i fråga om katalytisk rening, tidpunkten när bensinen skulle finnas tillgänglig, Kalifornien 83-kraven och de 100 värsta utsläppskällorna — låg ni efter. Naturligtvis är vi glada över en politisk enighet, men vi är framför allt glada över om vi kan få en lämplig införandetid. Här finns ytterligare en sak att säga. Dagen efter den nämnda debatten klandrade Aftonbladet i sin ledarartikel regeringen för att inte ha löst frågorna i enlighet med de förslag vi hade lagt fram vid den tidpunkten, när regeringen nu hade kunnat nå en politiskt bred lösning med stöd av centern, folkpartiet och vpk. Jag är glad åt politisk enighet, men jag är också glad åt snabba beslut.
Herr talman! Jag skall göra några korta kommentarer och vill först ta upp frågan om bottenavdraget, som åberopas i reservation 6. Karl-Anders Petersson säger att vad centern och folkpartiet är ute efter är att söka undvika tröskeleffekter. Om man höjer effektgränsen uppkommer det naturligtvis alltid vissa tröskeleffekter, men vi menar att detta tillsammans med bottenavdraget skulle medföra ett betydande intäktsbortfall. Jag tror att det var energiskattekommittén som gjorde en bedömning av detta och som kom fram till att bortfallet skulle ligga på ungefär 10 milj.kr., vilket ju är en icke föraktlig summa pengar. Till detta kommer att ett bottenavdrag rent skatteadministrativt skulle innebära ett betydande merarbete. Vi tror faktiskt inte att de fördelar som från energipolitisk synpunkt kan uppnås överväger de nackdelar som ert förslag medför, och det är därför vi inte kan ansluta oss till det.

Jag sade i mitt första anförande att åsiktsskillnaderna egentligen var mycket små. Det var i själva verket bara genomförandetakten det gällde. Jag tyckte därför att man i dag kunde vara tacksam och känna en tillfredsställelse över att det nu måhända kommer att gå litet fortare, eftersom regeringen har utlovat att lägga fram förslag i en proposition. Det är ju också vad reservationerna 9 och 10 faktiskt går ut på. I den ena reservationen sägs att man vill att riksdagen skall ge regeringen reservanternas mening till känna, och i den andra att man vill att regeringen skall ”lägga fram förslag härom”. Jag tycker därför inte att det finns någon anledning att gång på gång uppvisa en sådan surmulenhet. Enligt min mening har regeringen handlat helt riktigt och efter den plan för dessa frågor som regeringen har upprättat.

Herr talman! Bo Forslund säger att vi uppträder med surmulenhet trots att regeringen har utlovat förslag i de frågor som tagits upp i reservationerna 9 och 10. Nej, Bo Forslund, vi är inte surmulna över det. Jag sade faktiskt i min förra replik att vi känner en viss tillfredsställelse över att partierna i sak har uppnått enighet. Men en viss surmulenhet kan vi känna gentemot socialdemokraterna i jordbruksoch skatteutskotten, som har agerat på ett sätt som kunde ha försenat en positiv lösning av dessa ur miljöpolitisk synpunkt så viktiga frågor. Jag tycker att det snarast är Bo Forslund som visar surmulenhet när vi påpekar att det faktiskt inte är så att socialdemokraterna i skatteutskottet har bidragit till en snabb och positiv lösning, utan snarare agerat som bromsklossar. Jag kan i viss mån förstå Bo Forslund, eftersom det naturligtvis inte är någon trevlig situation han befinner sig i. Vi får väl ha överseende med varandras surmulenhet.
Herr talman! Nej, Bo Forslund, inte är vi surmulna om det är så att regeringen nu äntligen kommer loss och medverkar till en lösning på avgasreningsfrågan till gagn för miljön. Men kommer det verkligen att bli så? Det är just det som vi begär i reservationen, dvs. att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om skattenedsättning för blyfri bensin. Jag befarar att ni kommer att rösta ner reservationen om en stund. Om ni inte skall göra det tycker jag att Bo Forslund skall deklarera det, så att vi slipper oroa oss under debatten. Det står i utskottets betänkande, som jag påpekade, att ”avgasreningsfrågan befinner sig i ett känsligt internationellt förhandlingsskede” och att riksdagen därför inte bör uttala sig. Hur länge kommer frågan att befinna sig i detta känsliga läge, Bo Forslund? Vi reservanter menar att riksdagen klart och tydligt skall tala om att det här inte gäller något känsligt internationellt förhandlingsläge, utan här gäller det förhållandet att riksdagen när som helst kan säga att vi skall sänka skattebelastningen för den blyfria bensinen. Det är ett sådant beslut vi vill ha. Får vi ett besked nu: Kommer ni att rösta för reservationen och påskynda frågan, eller kommer ni att hålla den kvar i det känsliga läget?
Herr talman! Jag hänvisar också till utskottets skrivning, där vi säger att ärendet bereds i regeringskansliet. Praxis är — och det var så även under den borgerliga regeringstiden — att vi i riksdagen väntar tills förslag ligger på kammarens bord. Det är alltså inte någonting nytt. Jag vill än en gång hävda att vår målsättning har varit helt klar och utstakad. Jag är glad att vi t.o.m. har moderaterna med oss i vagnen. När det gäller energipolitiken och framför allt energibeskattningen har de inte visat ett så stort tillmötesgående för våra krav, utan de har alltid skällt och dundrat på i vanlig ordning.

Herr talman! Jag skall ägna några minuter åt Edänge kraftverk i Ljusnan med hänvisning till bostadsutskottets betänkande nr 25. Jag bor i Ljusdals kommun, där kraftverket är planerat, och jag har varit inblandad i debatten om älvutbyggnaden sedan början av 1970-talet. Jag kan älvdalen. Jag har besökt området för det planerade kraftverket. Jag känner opinionen. Jag bor vid älven. Den flyter i dag bred och imponerande förbi Ljusdal. Jag bor i en lyxmiljö, och jag kan försäkra kammarens ledamöter att det kan jag också säga om min bygd även om vattendomstolen skulle medge en utbyggnad av Edänge kraftverk. Med dessa ord som inledning har jag velat göra ledamöterna uppmärksamma på att jag har kunskap om förhållandena och att vad jag säger borde tillmätas viss betydelse. Debatten i min hemtrakt har saknat sans och realism. De mest befängda påståenden om skadeverkningar och elände som skulle uppstå om Edänge fick byggas ut har förts fram. Jag vill påstå att det är fråga om ett begränsat ingrepp som sker i naturen, och vi kan godta det. Det märkliga är faktiskt, att här har vi den unika chansen att få ett betydande energitillskott till låg kostnad med ett milt ingrepp i naturen, varvid man på plussidan även kan tillföra vissa faktorer. Vi som bor i eller nära Ljusdals tätort får bättre vattenförhållanden i Ljusdalsselet, lägre högvatten och högre lågvatten. I Edänge får man vägförbindelse över älven, och två sjöar får bättre genomströmning. Hur stor överdämningen blir är det svårt att uttala sig om, då alternativ finns att valla in hela Säljesta by med den mesta åkermarken. Det finns en mängd märkliga uppgifter i det här ärendet. Informationen har inte varit allsidig. I ett faktablad som spritts till vissa ledamöter här i kammaren uppräknas en mängd organisationer och myndigheter som har sagt nej till utbyggnaden. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att dessa, med kanske något undantag, sagt nej till ett helt annat projekt, och gjorde det för många år sedan, då energisituationen var en annan och vi inte skulle avveckla kärnkraften. Ljusdals kommun har i remissvar sagt nej till kompletteringen av planen för vattenkraftsutbyggnad beträffande Edänge. Jag har inte kunnat biträda detta yttrande. Jag har med andra ord inte kunnat ställa mig bakom ett nej och motiven för det. Kommunen säger att stora naturoch kulturvärden går till spillo. Jag är inte av den åsikten. Ingreppen kan tålas. Kommunen säger att man inte vill bidra till kärnkraftbolagens ekonomiska äventyrligheter i kärnkraftssatsningen. Vad som avses med detta förstår jag inte. Kommunen säger också som ett motiv för ett nej att elströmsproduktionen räcker både nu och för överskådlig framtid. Man tror att elbehovet kommer att minska och att därför inget elenergitillskott behövs. Jag är av annan uppfattning. En avveckling av kärnkraften kan inte kompenseras av ingenting. Det är bra att bostadsutskottet föreslår en ändring av riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen och gör det möjligt för sakägarna att få saken prövad vid vattendomstolen. Där ställs kraftnyttan mot bevarandeintressena. Det beslut domstolen fattar har vi bara att rätta oss efter. Det blir bäst så. Sakkunnigt folk får väga för och emot. Företrädare för motstående intressen bör inte vara rädda för en sådan prövning — om de tror på sina argument. Ärade ledamöter! Det är fråga om ett litet enkelt kraftverk, som inte vållar stor skada om det får byggas — ingen torrlagd älvfåra. Den stora uppståndelsen har inte stått i proportion till ingreppets omfattning. Slutligen, herr talman, vill jag meddela att opinionsmässigt en dammlucka i Edänge den sista veckan måste ha brustit av trycket från en tyst opinion. Den har de senaste dagarna givit sig till känna som ett instämmande i det riktiga i att låta domstolen pröva ärendet. I denna opinion ingår många sakägare. Det känns skönt att under de närmast gångna veckorna ha fått motta och känna det stödet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan beträffande Edänge med motivering enligt reservation 6.

Herr talman! I dagens debatt om vårt lands energiförsörjning har det mesta i ämnet sagts vid det här laget. Ändå vill jag ta detta tillfälle i akt att utveckla tankarna bakom den motion, 2860, om fortsatt vindkraftssatsning vid Näsudden på Gotland som jag väckt i anledning av propositionen. Det svenska vindkraftsprogrammet, som inleddes 1975, har inom utveckling och forskning betecknats som ett av världens största. Försöksverksamheten ledde till byggandet av de båda prototyperna i Maglarp och Näsudden, och erfarenheterna från driften av dessa har redovisats av statens energiverk i en rapport tidigare i år. Vindkraften har visat sig vara ett konkurrenskraftigt alternativ för elproduktion, trots att försöken bara pågått några år, även om kostnaderna för elproduktion från vindkraftverk sätts i fråga från visst håll, exempelvis från kraftbolagen. Med tanke på den försurning som följer på användande av kolkondenskraft borde egentligen användandet av kol avföras från denna diskussion. Dessutom vet vi inget om svängningarna på kolpriset. Vindkraften är en absolut ren kraftkälla och dessutom förnybar. Det är alltså av många goda skäl viktigt att forskningsprogrammet kring vindkraften får fortsätta och ges ekonomiska möjligheter till detta. Den kunskapsresurs som industrin byggt upp måste tas till vara, men för detta krävs ett klarare ställningstagande från regeringens sida, inte minst vad gäller ekonomin. Inom Gotlands kommun pågår för närvarande ett arbete med generalplan för Näsudden för att bereda väg för en gruppstation om fem aggregat. Denna gruppstation betecknas av Vattenfall som andra generationens vindkraftverk. I Vattenfalls regi pågår lokaliseringsstudier och vindmätningar för tredje generationens vindkraftverk, som är en gruppstation bestående av tio aggregat, i samma storleksordning som nu finns i drift på Näsudden. Då tillgången på elkraft för närvarande är mycket god i Sverige och behov av tillkommande produktionskällor kanske inte behövs förrän en bit in på 1990-talet, har från kraftbolagens sida framförts förslag om att senarelägga byggandet av nästa generations vindkraftverk. Men för att vindenergi skall kunna ge ett märkbart tillskott om 10 eller 15 år krävs dock att den påbörjade utvecklingen omedelbart drivs vidare. Varje generation tar ca 34 år i utvecklingstid, och det är viktigt att detta arbete får fortsätta så att riktiga kostnadsbedömningar kan göras efter hand. För att upprätthålla den samlade kompetensen och möjliggöra för exempelvis Boving KMW Turbin AB, som har byggt aggregatet på Näsudden på Gotland, att medverka i en fortsatt vindkraftsverksamhet är det därför nödvändigt med ett mer konkret handlande från regeringens sida. I de överläggningar som fördes i förra veckan, där representanter för såväl kraftbolagen som tillverkningsindustrin var kallade till energiministern, enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, som skall arbeta vidare under sommaren. Birgitta Dahl har tidigare i dag redogjort för dessa överläggningar. Man kan naturligtvis konstatera ett positivt intresse från regeringens sida. Frågan är bara om det räcker för tillverkarna att fortsätta utvecklingsarbetet. Arbetsgruppen har ett stort ansvar för att få fram ett beslutsunderlag. En viktig faktor i sammanhanget är de sysselsättningseffekter som en fortsatt aggregattillverkning ger. Även om vi har den regionalpolitiska debatten bakom oss i kammaren för detta året, lever vi ute i landet med den verklighet som utgörs av arbetsmarknadsproblem. En leverans från Boving KMW Turbin AB till Gotland skulle ge arbetstillfällen i två regioner som har en besvärlig sysselsättningssituation. Gotland behöver dessutom en bas för teknologisk forskning och utbildning, något som en vindkraftstation kan medverka till. Herr talman! Jag instämmer i det som framförs i reservation 56 till näringsutskottets betänkande 30 av Olof Johansson och Ivar Franzén när det I näringsutskottets betänkande 30 behandlas också motion 2861 av oss gotländska ledamöter här i riksdagen. Den handlar om vågenergiprojekt vid Gotlands ostkust, en fråga som vi fört fram sedan några år tillbaka. I förra årets motion föreslog vi att riksdagen skulle uttala sig för ett finansiellt stöd till-.de intressenter som var beredda att utveckla en referensanläggning för vågenergiprojekt utanför Gotlands ostkust. Näringsutskottet gjorde i sitt betänkande då en positiv skrivning men ville avvakta den utvärdering som Vattenfall skulle utföra på uppdrag av energiforskningsnämnden. Denna utvärdering, som är slutförd och redovisades i november 1984, innehöll en granskning ur såväl ekonomisk som teknisk synvinkel. Granskningsarbetet hade väsentligen baserats på ett vågkraftverk utanför norska kusten med relativt stora vågrörelser. För att få en uppfattning om vad energiproduktionskostnaden skulle bli vid lägre vågeffekt borde Svenska Varv AB, numera Götaverken Energy Systems AB, ges möjlighet att pröva en mindre anläggning, förslagsvis i Östersjön utanför den gotländska ostkusten. Vi vill gärna peka på att detta är en lämplig plats, inte minst med tanke på den draghjälp som de gotländska myndigheterna har medverkat med. Både länsstyrelsen och Gotlands kommun har i två omgångar lämnat ekonomiska bidrag till ett forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola. I full förvissning om att den alternativa energikälla som vågkraften utgör har en mycket begränsad betydelse för den svenska energiförsörjningen vill vi framhålla att det för Gotlands del med sitt avskilda läge kan ha betydelse med ett energitillskott på 1-2 MW. Dessutom, och inte minst viktigt, vill vi påtala att här finns betydande framtida exportvärden, som kommer att ligga i en industripolitisk satsning på projektet. Från gotländsk sida finns i dag ett stort intresse att få underlag för någon form av forskningscentrum för alternativ energi. Vi har ju redan ett större och ett mindre vindkraftverk, och om ett vågkraftprojekt fick utvecklas utanför den gotländska kusten skulle visst underlag finnas. Vattenfall har i dag en uppbyggd organisation för att ta hand om även denna anläggning. Mot bakgrund av den positiva inställning som ändå kommer till uttryck i utskottsbetänkandet också i år hade det varit värdefullt om riksdagen i dag hade gjort ett uttalande i samma riktning. Det finns anledning för regeringen att seriöst och positivt pröva kommande anslagsframställningar på detta speciella område. Då hade det varit en styrka med ett sådant riksdagsuttalande. Herr talman! Även om vi motionärer inte kan känna oss nöjda med utskottets behandling skall jag inte ställa något yrkande. Jag noterar dock att centerns ledamöter har avgivit ett särskilt yttrande till förmån för de i motionen framförda synpunkterna.

Herr talman! Denna dag kan bli en av de mörkaste i svensk politisk historia, för om majoritetens förslag i utskottet vinner när det gäller utbyggnaden av Edänge i Mellanljusnan är det ett maktövergrepp. Denna dag kan också bli en av de mörkaste för Gävleborgs län, främst Hälsingland. Det kan bli ett svidande nederlag för demokrati och rättvisa, ett svidande nederlag för alla dem som arbetar för att värna miljöoch kulturintressena i vårt län, ett svidande nederlag för de politiker som arbetar för sitt län och som vill ge till länet, inte bara ta ifrån. De gånger Gävleborg är intressant ur myndigheternas synpunkt är bl.a. när det gäller att förvara kärnkraftsavfall eller att exploatera våra älvar. Hade man varit lika generös mot Gävleborg när det gäller att ge som när det gäller att ta, hade vi inte behövt ligga på andra eller på tredje plats i landet beträffande arbetslöshet. Då hade vi inte behövt ha den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Vi har från Gävleborg gett så mycket av våra rikedomar till landets välfärd. Och det har vi gjort med glädje, för vi vill dela med oss. 80 20 av Ljusnans forsar i Hälsingland är utbyggda. Kan vi inte få behålla de andra 20 procenten, till vår egen och andras glädje och stimulans? Det som kanske känns allra svårast i dag är att en del av länets egna riksdagsmän står bakom det nederlag som Gävleborg kan drabbas av i dag. Jag säger kan, för jag ger inte upp hoppet än. Än så länge hoppas jag på mina kamrater här i kammaren. Birgitta Dahl var inne på rätt linje i propositionen. Birgitta Dahl hade klarsyn och insåg att det inte fanns förutsättningar att bygga ut Edänge. Ett nej till utbyggnaden av Edänge var den enda möjliga vägen med hänsyn till den oerhört starka oppositionen mot utbyggnad. Nu har man bytt fot inom socialdemokratin. Varför man har gjort det har jag fortfarande inte förstått efter att ha lyssnat på debatten. Jag har inte hört några hållbara argument. Sysselsättningen är viktig för oss alla, men utbyggnaden av Edänge i stället för en effektivisering av Edängeforsen innebär inte några varaktiga jobb. Jag trodde inte att det socialdemokratiska partiet skulle uppträda så utmanande mot en stark folkopinion som det nu gör eller sätta sig över alla remissvar som går emot en utbyggnad. Jag trodde inte heller att det socialdemokratiska partiet skulle nedlåta sig till att gå kraftverksetablissemangets ärenden. Olof Palme har i helgen varit ute och friat till miljörörelsen. Är det detta nyvaknade miljöintresse hos socialdemokraterna som konkretiseras här i dag när de vill säga ja till en utbyggnad av Edänge, när de helt nonchalerar miljöintressena, en bred folkopinion och remissvaren? Allt tal från socialdemokraternas sida om demokrati — är det inget värt? Kan man hålla på att bluffa folk hur länge som helst? Olof Palme har i brev till ljusdalsbor i år ställt sig bakom energiministerns uttalande, att vid en kraftverksutbyggnad skall stor hänsyn tas till kommuners, länsorgans och lokala organisationers synpunkter. Energiministern säger i sin proposition att planen för vattenkraftsutbyggnad bör utformas med största möjliga hänsyn tagen till miljön och till möjligheterna att uppnå en bred politisk förankring. Energiministern säger att viktiga utgångspunkter är de bedömningar som har gjorts i den fysiska riksplaneringen. Löftena och uttalandena är tydligen ingenting värda när det kommer till praktisk handling. I december 1984 lovade Olof Palme inför folket i TV att inga älvar skall byggas ut i vårt land för att skapa sysselsättning. I dag bryter han detta löfte. Man kan inte ens lita på att statsministern håller sina löften. Det tycker jag är en skrämmande politisk utveckling. Vi stiftar lagar och beslutar om en fysisk riksplanering för att skydda områden som vi är eniga om måste skyddas. Så får någon socialdemokrat ett infall — älven skall byggas ut. Då gäller inte längre lagar och föreskrifter. Då är det bara att riva upp det vi har varit överens om. Då är det bara att ändra den fysiska riksplaneringen. Den stora frågan är: Vilka miljöer kan hädanefter vara skyddade i vårt land? Ja, inga alls. Hela meningen med den fysiska riksplaneringen försvinner om den skall ändras så fort någon får ett infall. Moderaternas och socialdemokraternas agerande i Edängefrågan är ett hot mot Edänge, men det är också ett hot mot hela vår miljöpolitik. Alla berörda har räknat med att den fysiska riksplanen skall gälla för framtiden, och det har man gjort på goda grunder. Denna riksplanering har styrt planeringen i de berörda områdena, och den har styrt planeringen för företagare och jordbrukare. Lantbrukare och företagare har sedan 1980 nyinvesterat för 3,5 milj.kr. i det aktuella området. Vad händer nu med deras investeringar? Moderaterna står bakom propositionen 1980/81, då de lovade att all kraftverksutbyggnad skulle ske inom ramen för den fysiska riksplaneringen. För dem var det tydligen också bara tomma ord — löften som man inte behövde hålla. Att moderaterna gärna går kapitalintressenas väg är ju inget nytt. Men i det här fallet innebär det en bristande respekt för människors uppfattningar. Tala inte om individens frihet från moderaternas sida i framtiden när ni är beredda att köra över folkopinionen — köra över människors uppfattningar. Nu vet vi vad era löften är värda. En av Ljusdalspolitikerna som varit i Stockholm på en uppvaktning sade att det talas om politikerförakt, men det är politikerna som föraktar människorna de representerar. Det är ett hårt omdöme mot oss alla i den här kammaren, och jag vet inte om det är sant. Vinner majoriteten i dag, då är det tyvärr ett riktigt omdöme. Utskottet anser att vattendomstolen skall pröva frågan. Vattendomstolen har prövat frågan och har sagt nej. Och nog känner utskottet till det. Det nya förslag som förts fram om en förlängd vall på Säljestadssidan — som utskottet anser bör prövas — har aldrig remissbehandlats. Denna vall anses av många vara en ren utopi. Den är inte genomförbar på grund av jordartssammansättningen. En vall på morän ger inget skydd. Herr talman! Det vore en skamfläck för Sveriges riksdag och det vore ett maktövergrepp om vi här i dag beslutade om utbyggnad av Edänge, emot hela den manifesterade, kompakta lokala opinionen och den massiva remissopinionen. Jag vädjar till mina riksdagskamrater: Rösta på regeringens förslag, rösta mot en utbyggnad! Hälsingland är vår del av Sverige, det är vår kultur, och det är den bygd som vi vill slå vakt om. Just i dessa bygder gick den gamla pilgrimsvägen till Trondheim, och här möttes man till ting. Arthur Engberg har skrivit den vackra Hälsingesången, som börjar: Såg du det landet där sjöarna le och där forsens språng är en jubelsång Skall den delen av vår kultur tas ifrån oss? Skall vår landskapssång om forsarna bara bli tomma ord, sedan forsarnas jubelsång tystnat? Inte kan vi i Hälsingland sjunga om forsar som inte längre finns! Jag vädjar till mina kamrater i riksdagen: Rösta mot en utbyggnad av Edänge! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Gunnel Jonäng gick ut hårt i sitt inlägg. Hon slog vilt omkring sig mot alla som inte tänker eller agerar som hon. Vi är ganska vana på länsbänken att Gunnel Jonäng uppträder på det sättet i kammaren. Men när hon går så långt att hon ifrågasätter länskollegernas ärliga och demokratiska vilja och den uppfattning som vi har i olika frågor, tycker jag inte att hennes ord skall få stå oemotsagda. Gunnel Jonäng bör vara litet försiktig när hon försöker döma ut kolleger och hävda att vi bryter mot tidigare tagna beslut. En ledamot som Gunnel Jonäng — som trotsat den svenska polismakten i Alfta och gentemot svensk lag uppträtt direkt avvisande — skall inte ta alltför stora ord i sin mun. Vi har gjort vår bedömning inte för att gå kraftverksetablissemangets ärenden — det är ett typiskt uttryck för Gunnel Jonäng — utan för att ta ansvar för energiförsörjningen i landet. Men den har Gunnel Jonäng aldrig behövt tänka på.

Herr talman! Rolf Dahlberg sade att jag gick ut hårt, och han må kritisera mitt uppträdande här i kammaren — det får jag ta. Jag har ett engagemang i den här frågan. Jag är inte hälsing, men jag har under många år upplevt vad det vill säga att bo i Hälsingland, att bo utefter denna älvdal. Det var ju ett gravt personligt påhopp som Rolf Dahlberg gjorde, när han sade att jag inte skulle stå här och kritisera och hävda att man bryter mot fattade beslut. Trotsat lag och svensk polismakt har jag faktiskt aldrig någonsin gjort. Jag har aldrig gripits av polis, jag har aldrig gripits av polis i Alfta, och jag har aldrig gått emot lagen. Det är en missuppfattning. När det gällde avfallshanteringen har jag sagt att jag skulle kunna tänka mig civil ohörsamhet, men den dag jag ger uttryck för detta kommer jag också att lämna riksdagen, för det anser jag inte att en riksdagsman kan göra.

Herr talman! Jag lyssnade på Oskar Lindkvists inlägg före middagsrasten. Han talade om vpk som en spillra utan betydelse. Vi skall noga fundera över det yttrandet, Oskar Lindkvist, och se om det är allmängiltigt för den sittande socialdemokratiska regeringen. Det ligger en del förslag, som ännu inte har behandlats i kammaren och som gäller andra frågor. Har man Oskar Lindkvists uppfattning, finns det ju mycket stor anledning för oss att fundera mer än en gång i fortsättningen. Herr talman! Edänge är i den fysiska riksplanen undantagen från utbyggnad. Med hänsyn härtill har jordbrukare i området gjort betydande investeringar. Ljusdals kommunfullmäktige har vid fyra tillfällen uttalat sig mot en utbyggnad. Stora, tunga remissinstanser har sagt nej till utbyggnad, organisationer och partier likaså. Detta betraktar Håkan Stjernlöf som överslag, som han mer eller mindre kan vifta bort som någonting betydelselöst. Detta säger en del om moderaterna och om Håkan Stjernlöf. En opinionsundersökning beträffande utbyggnad av Edänge så sent som i slutet av förra året visade att 50 96 av de tillfrågade personerna var emot utbyggnad och 23 96 för. 27 90 svarade vet ej. Sedan 1971 har närmare 200 organisationer, grupper och partier sagt nej till utbyggnad av Mellanljusnan. Observera, Håkan Stjernlöf, att vad de här 200 organisationerna och partierna har sagt nej till sedan 1971 är en utbyggnad av Mellanljusnan. Detta är också vad Rädda Ljusnan-gruppen har sagt — ingenting annat. Att sedan vissa organisationer har bytt namn är ju en annan sak. Men om Rädda Ljusnan skall referera vad som hände 15 år tillbaka i tiden, måste man ju ange vad organisationen hette vid det tillfället, t.ex. 1972. Håkan Stjernlöf och Iris Mårtensson gick ju ut och förvrängde fakta i sitt agerande förra veckan när det gällde de här organisationernas uttalanden. Rädda Ljusnan har för sin del refererat organisationerna på ett riktigt sätt. Det är ni som vilseleder. T.o.m. här i talarstolen har Håkan Stjernlöf stått och vilselett i den här frågan. Jag hoppas att Iris Mårtensson inte gör samma sak. Beträffande den opinionsundersökning som jag nämnde och som gällde utbyggnad av Edänge vill jag framhålla att de tillfrågade personerna vid samma tillfälle fick uttala sig om en utbyggnad av Mellanljusnan. Det var alltså den 14 december förra året. Enligt undersökningen var 66 90 av de tillfrågade mot en utbyggnad av Mellanljusnan. Endast 1196, Oskar Lindkvist, var för en utbyggnad. 23 26 kunde inte ta ställning. Ni utbyggnadsförespråkare skall alltså inte säga att opinionen minskat när det gäller motståndet mot en utbyggnad. Det förhåller sig ju faktiskt tvärtom. Det är faktiskt så, att Mellanljusnan sträcker sig från Laforsen och ned till Arbråsjöarna. Den sträckningen skall betraktas som en helhet, vilket den fysiska riksplanen har slagit fast för att man inte skall få en möjlighet att ta bit för bit av sådana här älvsträckor. Det var ju vitsen med en längre sammanhållande sträckning. Det gäller att bevara den för att inte skapa en Herr talman! Människor i vårt land skall självfallet ha rätt att yttra sig, att framställa förslag osv. Det är naturligtvis till de olika förslagen som man skall ta ställning. Jag tycker inte att det hela skall göras till personfrågor. Det är inte bra, oavsett vilken sida det gäller. I stället bör man nagelfara de olika förslagen i en öppen debatt. När man tittar på Iris Mårtenssons och Stig Alftins förslag om en utbyggnad av Edänge, finner man över huvud taget inga hållbara argument. Sådana får dessa personer redovisa när de strax skall tala här i talarstolen. Då får vi höra vad de har att säga. Oskar Lindkvist presenterade inte några hållbara argument enligt min bedömning. Han försökte sig i stället på litet demagogi— jag kan förstå Oskar Lindkvist. Det är inte så lätt att försvara majoritetens förslag i bostadsutskottet om en utbyggnad av Edänge. Samtidigt som jag hävdar det viktiga i att man respekterar olika människors uppfattning är det naturligtvis så, att ett stort ansvar faller på politiker och beslutsfattare. Faktum är att vad bostadsutskottets majoritet har gjort är att man har trotsat en massiv, kraftig opinion — det är helt klart — och det är oroväckande. Man kan naturligtvis fråga sig: Varför har motionen i fråga tillkommit? Är den ett beställningsverk från något håll? Vi får kanske höra senare i debatten hur den saken ligger till. I Dagens Nyheter i dag har en av de aktiva älvräddarna — han är också aktiv i organisationen Rädda Ljusnan —, nämligen Göran Bryntse, en artikel som man borde fundera över och ta stor hänsyn till. Tidigare har en annan älvräddare skrivit i Aftonbladet, nämligen Bo Hännestrand.

Det har sagts mycket om Mellanljusnan och Edänge i debatten. Men låt mig än en gång ta upp en viktig bit när det gäller naturvärdena. Man har här upptäckt en världsunik flora, en s.k. Ävjebrottsvegetation. Den floran har upptäckts just i dämningsområdet. Det betyder att om Edänge kraftverk kommer till, skulle den världsunika floran spolieras. Men, herr talman, motionärerna har framfört ett argument i debatten för utbyggnad. Det är sysselsättningsargumentet just när det gäller norra Hälsingland och Ljusdal. Då kan man konstatera att naturvärden, produktiv åkermark och en kompakt folkopinion sätts åt sidan för sysselsättningsargumentet. Utbyggnadsanhängarna är dessutom så fräcka att de påstår att de som motsätter sig utbyggnaden av Edänge skulle strunta i arbetslösheten, inte minst då bland byggnadsarbetarna i norra Hälsingland. Detta är naturligtvis inte sanning. Det är ju snarare så, att de som förespråkar utbyggnaden äventyrar vissa arbeten för all framtid, nämligen åtta å tio årsarbeten inom jordoch skogsbruk. Nu är det så att jag väckt en motion, nr 2681, där jag presenterat ett alternativt förslag när det gäller vattenkraften i Gävleborg. Jag har nämligen också ansvar för sysselsättningen i Gävleborgs län — inte bara i denna fråga utan också i övrigt. Det är bara att gå till riksdagens protokoll för att se vad jag föreslagit för konkreta åtgärder när det gäller att försöka minska arbetslösheten i Gävleborgs län.

Därtill kommer 10 minikraftverk och diverse vardagsrationaliseringar. Detta skulle tillsammans för Gävleborgs län — inte bara för Ljusdal — ge 156 GWh och 720 direkta årsarbeten. Nu vill jag fråga Iris Mårtensson och Stig Alftin: Vad är det för fel på den här alternativa planen? Den ger en ökad elkraftstillförsel, och den ger nya jobbi Ljusdal, i Gävleborgs län. Den sparar ju också ovärderliga naturvärden i Ljusdals kommun. Varför ställer ni inte upp på den här planen? Ge mig ett svar: Vad är det för fel på den här alternativa planen för vattenkraften i Gävleborgs län? Också Håkan Stjernlöf och Rolf Dahlberg kan ge mig ett svar på den frågan. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 8 i bostadsutskottets betänkande 25, i vilken förslaget om denna alternativa utbyggnadsplan följs upp. Till den reservation som säger nej till utbyggnad av Edänge har Tore Claeson och andra i debatten yrkat bifall, så det yrkandet behöver jag inte upprepa. Jag vill bara säga några ord om de reservationer som gäller Blekinge. Jag har också avgivit en motion som berör detta område. Det gäller utvecklingen av vindkraften vid Karlskrona varv. Detta tas upp i reservation 58, som jag vill yrka bifall till. Reservation 86 handlar om att Sydgas skall dra en gasledning till Karlshamn i Blekinge län. Jag tycker att utskottet i och för sig inte är så väldigt avvisande till den frågan. Den har diskuterats och kan bli aktuell litet senare. Jag tror att det är väldigt viktigt, inte minst med tanke på den oerhört dåliga miljö som nu finns i Blekinge, att ersätta vissa andra energislag med just gas för att minska den pågående miljöförstöringen. Därmed, herr talman, har jag inte just nu mer att säga.

Herr talman! Det var kanske litet synd att jag fick denna inplacering på talarlistan och nu kommer in och stör den intensiva debatt som pågår mellan kollegerna från Gävleborgs län om Edänge. Å andra sidan kanske detta korta avbrott stämmer till en stunds stilla eftertanke. Det som föranlett mig, herr talman, att ta någon minut av kammarens dyrbara tid i anspråk är frågan om Ammeråns överledning, som behandlas i bostadsutskottets betänkande nr 25. Vid fjolårets behandling beslöt riksdagen att Ammerån nedströms Överammer skulle tillföras planen som tänkbart utbyggnadsprojekt. Bostadsut skottet gjorde dock en rad förbehåll och krävde ytterligare klarlägganden och utredning. Riksdagen följde som bekant utskottets förslag, och riksdagen beslöt ge regeringen till känna vad utskottet anfört. ”Det är, herr talman, en ovanligt bestämd skrivning av utskottet, som inte nöjer sig med bara en deklaration. Utskottet anser att riksdagen skall ha en redovisning för hur de här frågorna har hanterats, vart förhandlingarna har lett och hur Ragunda kommuns intressen har tillgodosetts.” När regeringen nu till riksdagen avlämnat propositionen om komplettering av planen för vattenkraftsutbyggnad fanns det därför anledning att förvänta sig att denna redovisning skulle ske i propositionen. Tyvärr, herr talman, saknades enligt vår mening den redovisningen, vilket också framhållits i motion 2862, som inlämnats med anledning av propositionen. Det är nu glädjande att konstatera att bostadsutskottet vid sin behandling av frågan uppträtt med konsekvens i sitt handlande. Utskottet tycks i allt väsentligt dela de synpunkter som framförts i motionen, att en särskild redovisning bör framläggas till riksdagen av regeringen vad avser Ammeråns överledning. I denna särskilda redovisning bör framför allt en ekonomisk jämförelse göras mellan alternativen utbyggnad och effektiviseringar utan överledning och motsvarande med överledning. Denna jämförelse kan göras först när kraftbolagen uttalat hur stor den ekonomiska ersättningen till Ragunda kommun blir. Om det då visar sig att skillnaden är liten bör naturligtvis alternativet med utbyggnad och effektiviseringar utan överledning väljas. De stora miljövärden som står på spel måste självfallet också vägas ini den slutliga prövningen. Det är vidare av betydelse att de ekonomiska kalkyler som upprättas blir föremål för opartisk prövning. Hittills har det i stor utsträckning handlat om kraftbolagens kalkyler. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag. Att återigen, som reservanterna gör i reservation nr 9, kräva att Ammerån i sin helhet skall utgå ur planen, är, när man är inne i ett skede där frågan ytterligare håller på att dokumenteras, föga meningsfyllt. När alla utredningar blivit klara och fakta finns på bordet utgår jag ifrån att den slutliga prövningen leder till alternativet utbyggnad och effektiviseringar utan överledning. Herr talman! Med tanke på dagens debatt finns det kanske på nytt anledning understryka att riksdagen inte i dag fattar beslut om utbyggnader utan endast anger vilka älvar och älvsträckor som kan bli föremål för vattendomstolens och regeringens prövning. Det är långt ifrån detsamma som beslut och definitiva ställningstaganden om utbyggnad. Slutligen vill jag understryka vad som framhålls i ett särskilt yttrande. Det är en detaljfråga om älvars namn. Ammerån har av befolkningen i Jämtlands län alltid benämnts Ammerån och inte Ammersån. I fortsatt tryck om denna älv bör namnet Ammerån användas.

Däremot finns det all anledning konstatera — mot bakgrund av de faktiska omständigheterna, mot bakgrund av att praktiskt taget ingenting av de förhandlingar och överläggningar som förutsattes komma till stånd har ägt rum — att någon minimitappning som skulle tillgodose naturoch fiskesynpunkter inte kan göras. Det står helt klart med utgångspunkt i de undersökningar som har skett. Man kan inte bevara den nedre delen av Ammerån i ett sådant skick att det blir någonting att ha kvar. Mot den bakgrunden skulle man inte behöva göra de krystade omskrivningar som finns i utskottsmajoritetens betänkande utan borde följa reservationens förslag, nämligen att plocka bort Ammeråns överledning ur planen.
Herr talman! Tore Claeson har fattat mig helt korrekt. Men jag anser, eftersom riksdagen i fjol fattade det beslut den gjorde och eftersom det är samma mandatperiod och ett antal utredningar och klarlägganden pågår för att ytterligare dokumentera frågan, att det är dålig realpolitik att komma tillbaka med samma krav när man på förhand vet att det inte är möjligt att få ett sådant beslut i kammaren. Däremot hyser jag goda förhoppningar att den dokumentation som nu pågår skall kunna få fram ytterligare argument som kan leda till det jag slutade mitt anförande med, nämligen att dessa effektiviseringar och utbyggnader kan ske utan överledning.
Herr talman! Vi som skrivit motioner och reserverat oss har faktiskt, Egon Jacobsson, gjort det med utgångspunkt i att det trots vad som sades vid fjolårets ställningstagande praktiskt taget inte har hänt någonting. Man har från kraftverksbolagens sida inte agerat i syfte att få till stånd några egentliga överläggningar eller överenskommelser av något slag. Men den främsta orsaken är att det vid två av de aktuella objekten har skett effektiviseringar utan att någon överledning har gjorts. Och för ytterligare två av de fem objekten gäller att de med utgångspunkt i de föreliggande planerna icke kan tillgodogöra sig en enda liter, än mindre flera kubikmeter, vatten även om en överledning kommer till stånd. Jag skulle vilja påstå att överledning från alla synpunkter är helt orealistisk. Det enda som möjligen kan motivera att man arbetar vidare i den här frågan är att Ragunda kommun egentligen borde ha fått ut mera pengar av kraftverksbolagen för alla de utbyggnader som redan har skett. Men vi menar att det inte skall ske på det sättet att man nu skall sälja den sista outbyggda älven som återstår i det här landet. Ammerån är inte till salu, det är befolkningens uppfattning. Vi motionärer och reservanter trodde att det skulle finnas tillräckligt stor anslutning för denna uppfattning också här i riksdagen. Det är därför vi har motionerat och reserverat oss.
Herr talman! Tore Claeson utgör ett levande bevis på vad jag nyss sade. Det han nu framförde var exempel på de ytterligare argument som kan leda till att man slutligen kan lösa frågan genom effektiviseringar och utbyggnader utan överledning. Men om denna riksdag har fattat ett beslut och ytterligare dokumentation skall tas fram, tycker jag att vi skall låta alla fakta och kort läggas på bordet.

Herr talman! När svenska folket beslutade att avveckla kärnkraften var alla medvetna om att det var en svår uppgift som vi hade åtagit oss. Det är utan tvivel så att skälen för en utbyggnad av vattenkraften har blivit flera och att de förutsättningar som gällde, bl.a. då riksdagen fattade beslut om den fysiska riksplaneringen, har förändrats. Det energitillskott som är erforderligt under de närmaste åren kommer av flera skäl att i hög grad behöva tillgodoses i form av elkraft. I vattenkraften har vi en miljövänlig inhemsk energikälla. Den är billig och driftsäker och den är särskilt värdefull vid en eventuell avspärrningssituation. Vattenkraften medför inget importberoende, vi har den inom landet, och den tär inte på landets betalningsbalans med utlandet. Herr talman! Bostadsutskottets majoritet har ställt sig bakom en motion av Stig Alftin och mig om att ändra riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen så att Edänge kan prövas av vattendomstolen. Det är, herr talman, inte var dag som man får en motion tillstyrkt i Sveriges riksdag men nu har det hänt. Bakgrunden till och analysen av ställningstagandena till de olika projekten som finns i motionen kommer Stig Alftin att senare ta upp. Edänge är ett från kraftsynpunkt mycket fördelaktigt projekt. Det ger hela 119 GWh till en kostnad av 1:25 kr. kWh. Det kommer aldrig till stånd. Vi sitter trots allt i händerna på kraftbolagen. Den dag vi kan socialisera vattenkraften, då kan vi också bestämma över den. I regeringens förslag till komplettering av vattenkraften står bl.a. att Edänge, som dämmer in såväl Edeforsen som den uppströms liggande Edängeforsen, borde förordas i stället för Edeforsen. En utbyggnad av Edänge kommer att innebära att ett mer normalt vattenstånd utmed Ljusdals tätort skulle kunna upprätthållas. De blottlagda sandbankarna vid nya älvbron, som möter alla som färdas över bron, är sannerligen ingen vacker syn i dag. Även där kommer skönhetsintrycket efter en utbyggnad att snart visa sig. En utbyggnad av vattenkraften innebär givetvis ingrepp i naturmiljön, men de negativa verkningar som förändringar av de estetiska värdena och försämrat sportfiske utgör uppvägs av andra positiva värden som kraftverksutbyggnaden innebär. Vi har i vårt land åtskilliga utbyggda älvar, där dalgångarna trots utbyggnaden hör till de värdefullaste kulturmiljöerna i landet. Hit hör t.ex. Ljusnans dalgång vid Järvsö. Den fallsträcka som skall tas i anspråk för Edänge kraftverk utöver vad som redan utnyttjas vid Edeforsen är Edängeforsens 5 meter av totalt 67 meter. Genom rensningar av Edängeforsens nacke och tillfälliga sänkningar av vattenståndet vid Edänge kraftverk kan en begränsning av vattenståndet vid högvattenföring sänkas från 125,24 till 124,64 meter. På de flesta håll där kraftverksutbyggnader kan komma till stånd är arbetslösheten bland personer med byggerfarenhet väldigt stor, så även i Hälsingland. Men det har ju blivit fult att tala om sysselsättning i samband med kraftverksutbyggnad. Att Edänge skulle ge 250 manårsverken är en sak som vi bör ta fasta på. Bland byggnadsarbetarna i Hälsingland ser man verkligen fram emot ett ställningstagande i motionens syfte här i dag. Gävleborgs läns socialdemokrater har tagit ställning för Edänges utbyggnad i ett länsprogram för kraftförsörjningen sett i ett stort perspektiv. Programmet har varit ute på remiss, och inte en enda socialdemokratisk förening eller arbetarekommun har sagt nej till Edänge. Utskottsmajoriteten konstaterar att Ljusdals kommun har haft samtal med kraftbolaget och fallrättsägaren AB Hälsingekraft. Det är helt riktigt — jag har själv varit med i den diskussionen. Utskottet säger att en lösning enligt de principer som vägleder diskussionerna mellan kommunen och bolaget låter sig väl förena med uppfattningen om ett ökat samhälleligt inflytande över produktionen. Detta överensstämmer med vad linje 2 sade. Från motståndarnas sida har man nu sagt att vi socialdemokrater sätter demokratin ur spel. Vad är det för trams! Eftersom ingen har sagt det här i debatten tidigare, skall jag be att få poängtera att vi 18 socialdemokrater i Ljusdals fullmäktige reserverade oss mot kommunens beslut om att säga nej till Edänge. Menar ni på fullt allvar att om man har förlorat i en instans, skall man sätta sig ner och inte göra något mer? Är det därför som ni från borgerligt håll här i riksdagen vill riva upp beslutet om löntagarfonder? Är inte det i så fall att sätta demokratin ur spel? Ett kraftverksbygge innebär en ökad ekonomisk aktivitet i bygden. I en undersökning av Bylund, gjord 1964, som behandlar den direkta och indirekta lokalinkomsten i Jokkmokks kommun i samband med Porsi Messaure-arbetena uppskattade Bylund att lokalinkomsten för kommunen uppgick till ca 1,4 gånger det belopp som Vattenfall utbetalade till anställda och som ersättning till entreprenörer och leverantörer. Till Gunnel Jonäng vill jag bara säga följande: Varför står fru Jonäng här i talarstolen och kräver sysselsättning till Gävleborgs län, när det inte passar då vi anvisar verkligt givande sysselsättningsprojekt? Att få 250 manårsverken eller arbete åt ca 100 man i två och ett halvt år är inte fru Jonäng intresserad av — inte ens om arbetstillfällena hamnar i en enda kommun. Fru Jonäng vill kanske hellre ha en utbyggnad av Hylströmmen, som centern i Ovanåkers kommun har förordat. Jag skulle vilja höra med fru Jonäng var de varaktiga jobb finns som hon här har talat om. Fru Jonäng nämnde att hon inte kan lita på nuvarande statsminister. Jag vill påminna fru Jonäng: Vilken statsminister var det som inte skulle sätta sig i en regering som ville starta fler kärnkraftverk? Minns möjligen fru Jonäng det? Detta är inget beställningsjobb — det vill jag tala om för Bertil Måbrink. Vi har, som jag nyligen har sagt, i vårt länsprogram förordat en utbyggnad av Edänge. Det har här diskuterats den 15 år gamla lista som i slutet av förra veckan cirkulerade bland riksdagsledamöterna. Förvirringen måste ha varit enorm inom gruppen Rädda Ljusdalsbygden. I lördags tog ordföranden för gruppen avstånd från aktionen. Han visste inte ens hur listan hade hamnat i riksdagen. I dag har han ändrat sig. Nu säger han: Jag tar inte avstånd från något. Listan är helt korrekt. Vilket förtroende kan man ha för sådant? Herr talman! Det är tillfredsställande att vi i dag får ett beslut i riksdagen som ger möjlighet till en saklig prövning i vattendomstolen, där fakta och sakskäl är bärande. Förnuftet segrar alltid. Jag yrkar bifall till bostadsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Iris Mårtensson sade: Det är inte var dag man får en motion tillstyrkt, men nu har det hänt. Egentligen skulle jag fråga Iris Mårtensson om hon är beredd att göra precis vad som helst bara för att få en motion tillstyrkt. Iris Mårtensson tog ett annat exempel, från Jokkmokks kommun. Men det är ett skräckexempel på vad som kan hända i en kommun. I Jokkmokk har man exploaterat alla forsar och vattendrag som över huvud taget är möjliga att exploatera. Där får man avveckla den sociala servicen, och arbetslösheten är oerhört hög. Kom inte dragandes med Jokkmokk som ett exempel! Det borde stämma flera här i kammaren till eftertanke och få dem att rösta för regeringens proposition och de reservationer i vilka man säger nej till en utbyggnad av Edänge. Vi måste bygga ut vattenkraften nu, med tanke på att kärnkraften skall avvecklas, sade Iris Mårtensson. Men Iris Mårtensson är väl inte okunnig om att det i dag finns ett enormt överskott på el, vilket har lett till att man använder el överallt — i fritidshus, i villabebyggelse osv. I stället borde vi spara och använda elen för andra ändamål och utveckla övriga inhemska energikällor. Det är detta som det måste handla om. Iris Mårtensson sade inte ett dyft om den alternativa planen. För att bemöta era argument om sysselsättningen har vi lagt fram en annan plan, som är okontroversiell. Vad är det som Iris Mårtensson har emot den? Det är en viktig fråga, som Iris Mårtensson bör svara på. De två moderaterna från Gävleborg smet ut genom kammarens draperi när jag ställde frågan till dem, men nu har de kommit in igen. Också de kan ju få chansen att svara. För att inte tala om energiministern, som sitter här och trycker! Får vi höra er mening om Edänge, och inte bara fraser som dem ni hävde ur er i dag på morgonen? Det krävs mera av besked också från energiministern.

Herr talman! Att som Iris Mårtensson knyta beslutet om en utbyggnad av Edänge till behovet av energi är befängt. Det finns ett antal okontroversiella vattendrag som i stället borde ha kommit i fråga, om det är ett energitillskott man behöver. Iris Mårtensson sade också att man från borgerligt håll tagit upp de namninsamlingar och de ställningstaganden från olika organisationer som har förts fram. I mitt inlägg tidigare i dag beklagade jag, Iris Mårtensson, att det massiva motstånd som kommit till uttryck från människor i bygden runt Mellanljusnan gått en del av de förtroendevalda från Gävleborgs län förbi. Vi i folkpartiet har under innevarande treårsperiod inte någon ledamot från Gävleborgs län, men för mig som ansvarig i folkpartiet för frågor om vattenkraftsutbyggnad har det inte varit någon svårighet att ta del av de helt entydiga avslagsyrkanden som kommit från en majoritet av befolkningen och från samtliga de myndigheter som varit i tillfälle att yttra sig. Det borde inte heller ha varit svårt att göra det för Iris Mårtensson eller Stig Alftin. Vårt ställningstagande grundar sig både på respekt för här i huset fattade beslut om att skydda Mellanljusnan från utbyggnad enligt riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen och på respekt för viljan hos majoriteten av befolkningen. Beslutet om skydd har giltighet även i dag. Varje återstående skyddat vattendrag skall bevaras till glädje för kommande generationer och för oss under vår jordevandring. Det är en inställning som jag tror ligger till grund också för dem i bygden som kämpar för bevarande av Edänge.
Herr talman! Iris Mårtensson angav energipolitiska skäl för utbyggnaden. Det torde väl stå klart för alla att det inte kan vara något hållbart argument mot bakgrund av vårt överskott på el. Vad Iris Mårtensson sade om sysselsättningsfrågorna vill jag däremot stryka under. De är oerhört viktiga. Inte bara jag utan också alla andra på Gävleborgsbänken har också gång på gång tagit upp sysselsättningsfrågorna. Vi har en väldigt hög arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, främst i Hälsingland, där man beräknar att arbetslösheten ligger på mellan 20 och 25 90. Det är en alldeles för hög procentsiffra. Det är också anledningen till att vi har föreslagit olika åtgärder för att försöka skapa sysselsättning och till att vi har begärt ökat regionalpolitiskt stöd. Men när det gäller sysselsättningen kan man inte räkna på det sätt som Iris Mårtensson gör. Man måste också väga in i bilden de varaktiga jobb som försvinner i och med en utbyggnad. Det handlar om ett femtontal sådana jobb. Om man räknar med dem under kraftverkets 60-åriga livslängd innebär det 900 årsverken. Dessutom har vi begärt att man skall effektivisera andra kraftverk, t.ex. Edeforsen, och det skulle innebära 170 årsverken. Det förhåller sig alltså inte så som Iris Mårtensson säger. Det som är viktigt för oss i länet är naturligtvis att försöka skapa varaktig sysselsättning för dem som är arbetslösa. Jag vill fråga: Har Iris Mårtensson ingen respekt alls för den fysiska riksplaneringen? Har Iris Mårtensson ingen respekt för de människor som bor utefter älvdalen som är utsatta och berörda av denna kraftverksutbyggnad? De har levat i oro praktiskt taget i 14 år sedan denna fråga började diskuteras — hur länge till skall de fortsätta att leva i oro för sin framtid och inte veta hur de skall planera? När det gäller demokrati anser jag att det är ett övergrepp om riksdagen fattar ett beslut mot en mycket kraftig opinion och mot starka remissinstanser.
Herr talman! Först vill jag lugna Bertil Måbrink med att säga att man inte skall väcka en motion till vilket pris som helst. Om Bertil Måbrink väcker en vettig motion kanske jag kan ställa mig bakom den. I detta fall stöder jag mig på mina socialdemokratiska partivänner i Ljusdal, samtidigt som vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken har tagit med Edänge i en regionalpolitisk motion. Jag är alltså inte ensam i detta fall. Jag vill något beröra IMU-undersökningen, som vi skall ta hänsyn till. Jag vill poängtera att det inte behövdes något alternativ. Personligen är jag mycket glad och nöjd över denna undersökning, därför att den visar att jag, Iris Mårtensson, inte är den enda i Ljusdals kommun som vill bygga ut Edänge — även om insändardebatten, med dess låga nivå, i vissa fall tyder på det. 50 90 var visserligen mot utbyggnad, men 23 0 var för och 27 90 visste inte hur de skulle ställa sig. Det har talats om att det i dag finns ett överskott på el. Ja, vi har ju kärnkraften kvar ännu. Jag trodde att alla kände till det, men jag kanske måste påminna om det. Kerstin Ekman är bekymrad över att folkpartiet inte har någon ledamot på vår länsbänk. Undra på det, med den politik som folkpartiet för!

Herr talman! Om Iris Mårtensson väcker bra motioner skall jag stödja dem, men om hon väcker besinningslösa motioner kan jag naturligtvis inte stödja dem. Jag har väckt en del bra motioner, som Iris Mårtensson har kunnat stödja, och det är bra. Hon borde också stödja den reservation där man säger nej till utbyggnad av Edänge. Det är förnuftigt att göra det, Iris Mårtensson. Jag hoppas att även Iris Mårtensson kan ta sitt förnuft till fånga. Jag konstaterar att Iris Mårtensson fortfarande undviker att svara på frågan: Vad är det som är fel i den alternativa vattenkraftsutbyggnadsplanen för Gävleborg som hon inte kan stödja? Jag förmodar att Iris Mårtensson har läst förslaget. Jag har inte rätt till fler repliker, så Iris Mårtensson kan säga vad hon vill nu. Jag tycker emellertid att hon skall svara på denna fråga: Vad är det för fel på den alternativa planen? Det är en okontroversiell plan, och om vi antog den skulle vi tillfredsställa behovet av sysselsättningstillfällen för byggnadsarbetarna och även klara det elkraftstillskott som behövs enligt Iris Mårtensson. Därmed skulle vi också ställa upp för en kompakt opinion, som säger nej till utbyggnad av Edänge. Det finns alltså ett alternativ — varför kan ni inte stödja det?
Herr talman! Men Iris Mårtensson! Jag beklagade inte att folkpartiet denna period är utan en riksdagsman från Gävleborg, även om jag kanske kunde göra det — jag beklagade att Iris Mårtensson, som vald för Gävleborgs län, inte kunde uppfatta vad majoriteten där uppe tycker när jag, som är vald för Göteborg, kan uppfatta det. Det var det jag beklagade, och det kan också befolkningen uppe vid Edänge beklaga.

Herr talman! Jag har noterat att Bertil Måbrink tycker att det här förslaget är besinningslöst. Jag vill gärna också få till protokollet att Bertil Måbrink alltså säger att när byggnadsarbetarna i Ljusdals kommun vill ha sysselsättning är det besinningslöst. Sedan vill jag gärna igen ta upp vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att en effektivisering till 48 GWh inte kommer till stånd. Jag hoppas att Bertil Måbrink lyssnar nu. Nu talar jag om möjligheterna till den effektivisering Bertil Måbrink förordar. Vi äger inte kraftbolaget, vi äger inte kraftverket, vi har inte möjlighet att styra det. Om vi någon gång kan socialisera vattenkraften kan vi bestämma över hur vi vill ha det. Men i dag blir det ingen utbyggnad eller effektivisering till 48 GWh — det vet vi. Och naturligtvis skulle det i så fall ske till en så mycket högre kostnad, och det skulle slå tillbaka också mot oss elkonsumenter.

Herr talman! Jag vill helt kort redovisa några synpunkter med anledning av vår motion 1984/85:1126, som lades fram under den allmänna motionstiden och är undertecknad av mig och Iris Mårtensson. Den handlar om utbyggnaden av Edänge kraftverk i Ljusnan och bevarandet av och skyddet för Galvån och Hylströmmen i Voxnan. Vid tidpunkten för den allmänna motionstiden hade vi motionärer ingen aning om vilka konkreta utbyggnadsprojekt som regeringen och energiminis tern slutligen skulle presentera för att nå upp till riksdagens uttalade målsättning om 66 TWh/år. Däremot pågick remissomgången och en mycket livlig debatt i Hälsingland om just de här tre projekten. Centerstyrda Ovanåkers kommun sade ja till en utbyggnad av Hylströmmen. Men älvräddarnas organisationer och olika aktionsgrupper agerade hårt för Hylströmmens bevarande. Så gott som alla remissinstanser liksom älvräddarna ansåg att den här delen av Voxnan var den värdefullaste skogsälven och Hylströmmen det mäktigaste orörda vattenfallet i södra Norrland och måste räddas. I Bollnäs och Ljusdals kommuner togs kommunfullmäktigebeslut mot en utbyggnad hen med en mycket knapp majoritet. I Bollnäs avgjordes frågan med 1 röst. Olika representanter för älvräddarna och aktionsgrupperna tog vid den här tiden kontakt med Iris Mårtensson och mig. De ville i första hand bevara Hylströmmen, och flera förklarade sig vid det här laget beredda att gå med på en utbyggnad av Edänge om Hylströmmen sparades. Efter en mycket noggrann genomgång av de olika projekten från bl.a. naturoch miljösynpunkt, från turismoch sysselsättningssynpunkt osv. kom vi motionärer fram till samma ståndpunkt som länsstyrelsen i Gävleborgs län, nämligen att Hylströmmen och Galvån borde prioriteras från bevarandesynpunkt. De flesta sakskälen talade däremot för en utbyggnad av Edänge. Edängeprojektet är baserat på ett nytt, alternativt förslag, som anpassar utförandet till de naturliga förhållanden som råder inom området. Den största förändringen i det nya förslaget innebär att en dämningssjö bildas mellan Edeforsen och Edängeforsen. Genom invallning och olika miljöåtgärder kan man nu minska överdämningen och markskadorna mellan forsarna med ca 75 96 jämfört med tidigare förslag. Merkostnaderna har beräknats till ca 3,5 milj.kr., och miljövinsterna är betydande. Den här utbyggnaden och invallningen kommer att innebära mer av normalvattenstånd i älven, som nu är mycket grund och tidvis torrlagd på vissa sträckor. Invallningen innebär mindre risk än för närvarande, när det gäller försumpning och översvämning av intilliggande markområden i samband med högvatten och vårfloder. Utbyggnaden innebär naturligtvis vissa negativa effekter på växtligheten och en del skogsoch jordbruksmark men också en viss sanering och upprustning av området, som nu inte har speciellt stort allmänt intresse och inte många besökare. Vi motionärer, som är bosatta intill Ljusnan, är övertygade om att älvens attraktionskraft i det här området kommer att öka i flera avseenden, exempelvis när det gäller turism och allmänhetens möjligheter att utnyttja älven i större utsträckning för båtfart och fiske. Vi anser att utbyggnaden av Edänge är ett relativt ringa ingrepp i naturen. Förslaget innebär att man lägger ned det gamla Edeforsens kraftverk och ersätter det med ett nytt, Edänge kraftverk, som kommer att ligga ca 50 meter ovanför det gamla kraftverket. AB Hälsingekraft, som kommunerna nu har ett mycket bra samarbete med, har sitt huvudkontor i Bollnäs och sin linjeservice och eldistribution i Hälsingland, där allt fler väljer el i stället för Edängeprojektet som ger 119 GWh/år innebär att förnyelsebar, billig och miljövänlig energi långsiktigt kommer industrin, företagen och innevånarna i Hälsingland till godo. Projektet ger ca 250 årsarbeten under 2,5 år inom ett område som har den högsta arbetslösheten. Det ger inte bara jobb utan många miljoner i ersättning och skatteinkomster till kommunen. Det ger också Ljusdals kommun del i elproduktionen, liksom ökade verksamheter och inkomster för olika mindre företag och underleverantörer inom området i Ljusnandalen. Frågan om utbyggnaden av Edängeforsen i Ljusnan har diskuterats i olika instanser sedan början av 1970-talet. Under mina tolv år som riksdagsledamot, där jag deltagit i otaliga möten och konferenser ute i vårt län, har ingen fråga så ofta återkommit som just kravet på en utbyggnad av Edänge. Vid en remissomgång som det socialdemokratiska partidistriktet i Gävleborg nyligen genomförde bland sina 35 000-40 000 medlemmar ute i samtliga föreningar och arbetarkommuner i länet ställde alla organisationer utom Broderskapsdistriktets styrelse upp på en utbyggnad av Edänge. Vi motionärer är glada över att vår motion har tillstyrkts och att vattendomstolen äntligen får pröva det här utbyggnadsprojektet ur alla aspekter. Däremot vill vi bevara och skydda Hylströmmen, Galvån och den egentliga Mellanljusnan, som utgör sträckan Ljusdal-Laforsen. Herr talman! Jag vill även kommentera en del av vad andra talare har sagt om vår motion. Först vill jag vända mig till fru Jonäng. Jag tycker att fru Jonäng agerar sagoberättare och demagog, när hon påstår att detta är den mörkaste dagen i Gävleborgs historia och att demokratin är hotad. Det ligger väl mycket av demokrati i att vi såsom riksdagsmän kan motionera och även få bifall till en motion i riksdagen, där man normalt avslår 99 96 av motionerna, efter vad som har berättats mig. Jag tycker att denna möjlighet att motionera är en del av den demokratiska processen. Skall vi hårdra påståendet att man skall lyssna till 100 96 på befolkningen, skulle alltså Birgitta Dahl ha tillmötesgått den centerstyrda Ovanåkers kommuns krav på en utbyggnad av Hylströmmen. Men det gjorde hon inte. Hon lyssnade inte på kommunens majoritet i den frågan. Det är fel att göra dessa jämförelser. Vi måste ha möjlighet att bilda oss en egen genomtänkt uppfattning i dessa frågor och ställa krav. Det är just vad vi motionärer har gjort. Vi har även lyssnat på vårt eget partidistrikt och på våra egna arbetarkommuner. Det har rått delade meningar inom opinionen. Fru Jonäng frågar vilka miljöer vi vill skydda. Jag har förklarat att vi till skillnad från centerpartiet i Ovanåker vill skydda Hylströmmen och Galvån. Vidare vill vi skydda Mellanljusnan mellan Ljusdal och Laforsen, alltså den verkliga Mellanljusnan. Fru Jonäng tar upp några tekniska frågor beträffande vallen och menar att invallningen inte skulle vara genomförbar. Det är nonsens, fru Jonäng. Projektet är noga planerat av tekniskt och sakkunnigt folk på ingenjörsbyråer som arbetar inom detta område. De har gjort prognoserna. Jag tror faktiskt mera på dem än jag tror på fru Jonäng. Jag tycker att både Bertil Måbrink och Gunnel Jonäng är ute och seglar när de antyder att vi skulle vara beroende av kraftbolaget. Jag måste säga att vi i den kommun som jag kommer ifrån, Bollnäs kommun, har ett mycket gott samarbete med företagen i kommunen. Vi har också lyckats att tillskapa många jobb tack vare det goda samarbetet. Många konkreta förslag som vi jobbar med i kommunen försöker jag arbeta vidare med här i riksdagen. Jag kan nämna att jag fick igenom motionen om att bygga en administrativ byggnad för polisen. Vi fick ett anslag på 33 miljoner av arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon för att starta bygget tidigare. Jag har tidigare arbetat med att få ett nytt posthusi Bollnäs. Det har jag också lyckats med. Vi har försökt arbeta med sådana här konkreta förslag på det lokala planet och på riksplanet. Utbyggnaden av Edänge är också ett konkret förslag, som ger både energi och jobb. Sedan talar fru Jonäng om jordbrukare vilkas åkermark skulle förstöras. Det rör sig alltså om mellan 50 och 60 hektar åkermark. Vi har en jordbrukare som ensam har 90 hektar åkermark som han sköter själv. Jag kan inte förstå hur dessa 50 å 60 hektar skulle innebära 8-10 årsarbeten. Då måste man gå långt tillbaka till gamla tider och slå med lie om man skulle behöva så många årsarbeten på ett så litet jordbruk. Det förstår jag inte. Den stora opinionen är mot utbyggnaden av Mellanljusnan, säger fru Jonäng. Vi utgör också en stor opinion mot utbyggnaden av Mellanljusnan. Men Edänge räknar vi inte till Mellanljusnan. Det gjorde vi inte tidigare i Hälsingland, för Mellanljusnan ligger mellan Ljusdal och Laforsen. Edänge är ju en uppföljning av Arbråsjöarna och ligger mot Arbråsjöarna, som redan nu är reglerade och uppdämda, och alltså starkt påverkade. Ljusdals samhälle bryter alltså Ljusnans lopp med olika påverkan. Sedan fortsätter Ljusnan från Ljusdal Mellanljusnan upp. Så den egentliga Mellanljusnan vill vi skydda. Bertil Måbrink tog upp handlingsprogrammet. Vad är det för fel med vpk:s alternativa förslag? Ja, jag för min del tycker att de är mycket av fantasiprodukter. För att de skulle vara realistiska borde vpk också ha presenterat ekonomiska kalkyler och fakta omkring det hela. När man tittar på många av dessa förslag kan man tycka att de låter så fina och bra att vi gärna kunde ställa oss bakom dem. Det gäller t.ex. förslaget att man aldrig kan tvinga ett företag att bygga ut om det inte är ekonomiskt lönande och ger någon ekonomisk vinst, men tyvärr har vi i Sverige inte sådan lagstiftning, herr Måbrink, att vi kan fatta sådana beslut ens i riksdagen. Jag tror att jag bemött de flesta frågor som togs upp. Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Först vill jag säga att det var intressant att höra Stig Alftin säga att Edänge inte hör till Mellanljusnan. Det är naturligtvis ett sätt att nonchalera riksdagens beslut. För i den fysiska riksplaneringen finns det faktiskt angivet vad som är Mellanljusnan, och dit hör Edänge. Det riksdagsbeslutet gäller faktiskt fortfarande. Därför hör Edänge till Mellanljusnan. Det som är det tragiska i den här frågan är att om man börjar att bygga ut Edänge, finns det stor risk för att man fortsätter en utbyggnad av Mellanljusnan. Mellanljusnan ses i dag som en helhet. Det är stor risk för att det blir en vidare utbyggnad sedan man börjat att bygga ut. Det har sagts av flera här. Så talade Stig Alftin om invallningen. Stig Alftin säger att han litar på experterna. Man skall naturligtvis lyssna på experterna. Det finns emellertid andra experter som har sett över detta. Nu har i och för sig inte hela förslaget om invallning varit ute på remiss, eftersom det är något nytt som har kommit fram i ett senare sammanhang. Det är beklagligt, eftersom detta alternativ borde ha varit ute på remiss. Detta alternativ får inte sådana effekter som Stig Alftin talar om. En vall på morän ger faktiskt inget skydd. När Olof Palme och Birgitta Dahl talar om demokrati har jag inte förstått att de med detta menar att det bara är socialdemokraterna som skall tycka lika. Jag har trott att när man talar om bred politisk förankring gällde det flera partier och att många skulle ställa sig bakom ett sådant beslut.

Herr talman! Jag skall kortfattat kommentera tre punkter i de betänkanden som vi nu behandlar. Frågan om Strängsforsen och dess bevarande börjar på att bli en följetong här i riksdagen. Så fort tillfälle har givits har jag motionsledes framställt förslag om att riksdagen skall fatta beslut om att en gång för alla undanta Strängsforsen från utbyggnad. Detta låter sig göras om den fysiska riksplaneringen ändras så att Strängsforsen tas med och däri undantas från en utbyggnad. Halsstarrigt har en majoritet av riksdagens bostadsutskott under de tre år jag nu varit ledamot av riksdagen vägrat att vidta denna åtgärd. Utskottsmajoriteten låter sig i stället invaggas i ett lugn, och från den socialdemokratiska sidan säger man ungefär: Lugn, lugn, lita på regeringen. Samtidigt som detta sker och den majoritet som här skulle kunna fatta ett beslut om undantag för utbyggnad avhänder sig möjligheten att säga nej till en utbyggnad av Strängsforsen fortsätter rävspelet hemma i Värmland, där olika intressen spelas ut mot varandra. Storbolagen och deras handgångna män och kvinnor utnyttjar den dåliga arbetsmarknadssituationen i Värmland på ett sådant sätt att rena utpressningsspelet ibland förs. De säger att om de får bygga ut Strängsforsen kan de tänka sig att satsa pengar i turistprojekt i stället. Detta är ett cyniskt spel med människors önskan om möjlighet och rätt till arbete och egen försörjning. De möjligheter till näring inom turism som finns i norra Värmland gagnas av att Strängsforsen lämnas orörd. Detta faktum beaktas inte alls av utskottsmajoriteten. Återigen ser vi hur ledande socialdemokrater på Värmlandsbänken och andra springer ifrån sitt ansvar i denna fråga, om vilken de hade så många stora ord att säga under sin tid i opposition. Den fråga som med rätta ställs hemma i Värmland är: Skall Strängsforsen bli ett nytt Kymmen? För undvikande av alla möjligheter till detta vill jag yrka bifall till reservation 1 av Tore Claeson i bostadsutskottets betänkande 1984/85:25, vilket innebär att riksdagen beslutar om ett nej till utbyggnad av Strängsforsen. Kymmen byggdes alltså ut mot en stor opinion. Om Strängsforsen tar riksdagen inget beslut. När det gäller Mangen-Viggen ger riksdagen klartecken till utbyggnad. Utskottsmajoriteten berör inte med ett ord den miljöförstöring denna utbyggnad innebär på grund av den korttidsreglering som skulle bli fallet för Viggensjöarna. Ej heller berör man med ett enda ord de iakttagelser som gjorts om detta område som en reproduktionsplats för utter. Världsnaturfondens pågående utterprojekt är tydligen någonting som inte berör herrarna och damerna i bostadsutskottets majoritet. Mig berör detta i aila fall, och jag vill därför yrka bifall till reservation 4 av Tore Claeson i bostadsutskottets betänkande 1984/85:25, som innebär att Mangen-Viggen undantas från exploatering. Herr talman! Så några ord om vindkraften. Sverige är, kan man säga, tillsammans med USA det mest framstående landet när det gäller tekniskt kunnande om vindkraft och då särskilt beträffande större aggregat. Rent näringsoch miljömässiga aspekter kan alltså läggas på vikten av att vindkraften ges en framskjuten plats i arbetet med att avveckla kärnkraften. En utveckling av vindkraften som planeras och stöds av samhället i form av ett vindkraftsprogram i enlighet med reservation 58 av Oswald Söderqvist i näringsutskottets betänkande 1984/85:30 skulle innebära att möjligheter till erfarenheter av vindkraftverk i olika utvecklingsskeden och nykonstruktioner skulle skapas. För att kunna göra kvalitativt riktiga analyser kräver vindkraftsteknologin en tidsrespit, en analystid, på ca 10 år. Också detta talar för en planmässighet från samhällets sida beträffande utnyttjande av den miljövänliga energikälla som vindkraften är. En planmässig satsning på vindkraften skulle också skapa lugn och ro av större mått än i dag runt de arbetstillfällen på KMW i Kristinehamn som delvis grundar sig på en vindkraftsteknologisk utveckling. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 58 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! När jag häromdagen gick hem ifrån talmannens avskedskalas för avgående riksdagsledamöter ropade DN:s löpsedlar ut ett glädjebudskap till mig: Bakslag för regeringen — orörda älvar räddas. Därav blir man naturligtvis glad, eftersom skadeglädjen bor hos varenda oppositionspolitiker — men aldrig får man vara riktigt glad. Jag trodde först att man äntligen förstått vad naturvårdens företrädare så länge predikat om att utbyggnaden av våra vattendrag nu äntligen fick vara slut. Men det visade sig strax att regeringens bakslag gällde de fyra stora älvarna, om vilkas bevarande riksdagen redan fattat beslut och vilka därför anständigtvis inte mera borde omfattas av några utbyggnadsplaner, mer eller mindre förberedande. Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, eftersom jag visste att Kerstin Ekman hade anmält sig och jag av erfarenhet vet att hennes åsikter ganska väl sammanfaller med mina i sådana här frågor. Jag tyckte därför att det kunde vara nog att instämma med henne. Men hennes lilla spark åt moderaterna gjorde att jag inte kunde instämma som vanligt. Jag nöjer mig nu med att i den här formen instämma med Kerstin Ekman i allt väsentligt av det hon sade under sitt huvudanförande i vad gäller frågans biologiska sida. Birgitta Dahl talade tidigare om att vi måste lyssna på våra motparter. Jag håller med henne helt och hållet i det avseendet. Men om Birgitta Dahl själv verkligen har lyssnat nödgas jag konstatera att hennes öron — trots deras stora ungdomlighet — anfäktats av en påtaglig lomhördhet, eftersom hon praktiskt taget helt nonchalerat de överväldigande bevarandeintressena och bara hört exploateringsföreträdarna. Jag kan bekräfta vad Tore Claeson sade om det faktum att om en förberedande undersökning för utbyggnad av ett vatten kommit till stånd, dröjer det inte länge förrän grävskopor och dammfästen redan är där, motiverade mer eller mindre med de utgifter som man redan haft för planläggning och inte längre vill ha oräntabla. Jag behöver bara hänvisa till Porsiforsen och Seitevare i Lilla Lule älv. Det var en fråga som jag på salig tredje lagutskottets tid var mycket djupt engagerad i. Nästan alla vattenkraftsanläggningar har sedan den tiden följt ett ganska likartat schema. Några ord om fritidsfisket, hittills relativt flyktigt berört i den här debatten, trots att åtminstone harrfisket i Edänge lär vara ett av vårt lands bästa. Den som följt utvecklingen av våra mera kända sportfisken kan knappast ha undgått att märka hur antalet utlänningar har ökat under senare år, inte så underligt sedan våra grannar på kontinenten lyckats att förstöra det mesta av vad de har av vatten. Då söker de sig utomlands. Vi är väl alla glada över att kunna ta emot dem, att kunna visa dem det bästa som vi har. Jag har inga siffror, men jag antar att turistrådet skulle kunna stå till tjänst med mycket intressanta sådana. Gissningsvis skulle en sådan undersökning ge ett överväldigande plus för just det norrländska strömfisket. Ju fler vatten som byggs ut, desto större värde får det lilla antal vatten som blir kvar. Det är en gammal, enkel sanning. Nog ter det sig då mycket egendomligt att vi under sådana omständigheter fortsätter att bygga ut vattnen utan hänsyn till de radikalt förändrade livsformer, med tillhörande rekreation, som vi har fått sedan sekelskiftet, med andra ord utan hänsyn till den otroligt starkt ökade efterfrågan på fritidsfiske. Vi måste mycket snart, medan vi ännu har någonting kvar, få särskilda värderingsberäkningar beträffande inte minst rekreationsmomentet. Särskilt till energiministern skulle jag vilja säga att vi behöver speciella värderingsgrunder för de här — om jag vågar använda det uttrycket — litet sidoordnade faktorerna vid utbyggnad av ett vatten. Jag är övertygad om att det även för exploateringsintressena kunde vara av intresse att ha just sådana båtnadstabeller. Sådana tabeller finns inte nu. Det som finns är mycket godtyckligt. Jag vill lämna detta som ett testamente till energiministern. Som sagt tror jag att det kan vara till nytta både för henne och för hennes eventuella motparter att ha en sådan beräkningsgrund. De båtnadssiffror som vi får fram måste läggas i vågskålen med full tyngd vid beräkningarna. Det gäller vid vartenda utbyggnadsföretag. Det har i allra högsta grad inte bara med det stora kraftverket att göra utan i allra högsta grad också med det mindre. Rekreationsvärdet blir större ju oftare man kan slå stämpeln vildmark på turistbroschyren. De s.k. put-and-take-vattnen i all ära. De må vara bra för hemmaturismen, men inte är det något kraftigare utslag av någon sorts mellanfolklig solidaritet. Herr talman! Den här debatten har mycket litet med partipolitik att göra. Den bör kunna skära tvärsigenom. Själv tycker jag att det är glädjande när debatterna blir på det viset. Jag vill framföra min särskilda komplimang till Tore Claeson för det sansade sätt på vilket han har fört hela debatten. Det är så som vi skall föra debatter. Till sist vill jag yrka bifall till reservation 5 i bostadsutskottets betänkande 25 och beträffande motiveringen till reservation 6 — i övrigt bifall till alla de reservationer där moderata samlingspartiet förekommer.

Herr talman! Det var i förmiddags när den energipolitiska debatten befann sig i ett helt annat skede som jag började känna ett behov av att anmäla mig på talarlistan — medveten om att jag riskerade att hamna mitt i Edängeforsens brus. Jag tänkte att det kunde vara lämpligt att sluta där vi började. Nu blir det tydligen inte så, utan forsen brusar vidare även efter mitt anförande. Moderaternas Per-Richard Molén bredde på med sitt tal om den påstådda splittringen inom socialdemokratin beträffande kärnkraftsavvecklingen. Han sög på orden som på den godaste karamell, och det var säkert behagligare än att bita i det sura äpple som heter borgerlig splittring. Det finns, tycker jag, ingen anledning att dölja det faktum att uppfattningarna om kärnkraften har gått, och fortfarande går, tvärs igenom partierna och även över partigränserna. Det brukar ju vara huvudskälet till att man har folkomröstning i en fråga — så var det även 1980. Jag anser mig ha en ganska god -— för att inte säga mycket god - uppfattning om vad en viktig grupp inom socialdemokratin tycker, nämligen kvinnorna. Jag tror mig också kunna tala för de andra två s.k. sidoorganisationerna i partiet — de kristna socialdemokraterna och SSU. Bland våra medlemmar fanns det en stor majoritet som förespråkade och röstade för något av avvecklingsalternativen. Jag har utomordentligt svårt att tro att de skulle ha ändrat uppfattning. Men det må egentligen vara hur som helst med den saken. I dag gäller frågan hur vi skall fullfölja folkomröstningsresultatet. Jag vill påstå att man i kvinnoförbundet, i broderskapsrörelsen och i SSU har ett krav på hundraprocentig respekt för den majoritet för avveckling av kärnkraften som folkomröstningen gav uttryck för och som det fortfarande uppenbarligen finns en majoritet för inom den svenska opinionen. Vilket slags regering skall man då lita till om man vill fullfölja folkomröstningens resultat? Var finns sammanhållningen och beslutsamheten i det avseendet? Ja, svaret är så tydligt som det någonsin kan bli efter dagens debatt, där den borgerliga splittringen framstått i all sin nakenhet. Till sist. Då och då under den tid framöver som vi har på oss för att, som vi har bestämt, avveckla kärnkraften kommer vi att få ta del av olika opinionsmätningar om inställningen till kärnkraften. Det kan vara intressant. Det tycks ju finnas människor som i all oändlighet är roade av att bolla med olika procenttal — det må gälla procent av befolkningen eller av partierna. Men för oss politiker vore det sanslöst att försöka ändra energipolitiken i takt med eventuella små svängningar i opinionen. Det går nämligen inte. Man måste bestämma sig nu och börja arbeta bestämt mot ett mål i framtiden. Nu har vi i det här landet bestämt oss, och nu gäller det att hitta alternativen. EK 81 har visat att det är möjligt att hitta alternativ. Nu startar vi upp ett målmedvetet arbete. Målet är avveckling år 2010. Vi socialdemokrater håller det för självklart att vi skall ha en regering som arbetar i den riktningen, och det har vi också.

Herr talman! Jag vill faktiskt bara göra en kommentar till Iris Mårtenssons senaste inlägg här. Det är synd att det var ett demagogiskt inlägg. Hon sade nämligen: Ja, det är bra att man kan meddela Ljusdals byggnadsarbetare att det är besinningslöst att ge dem arbete. Jag tycker faktiskt inte att debatten skall föras på den nivån. Jag bad Iris Mårtensson om ett svar beträffande den alternativa vattenkraftsutbyggnadsplan som jag presenterade här och som skulle ge Gävleborgs län 720 årsarbeten. Hon svarar alltså med ett demagogiskt inlägg. Jag vill bara notera det. Sedan säger Stig Alftin att det blir relativt små ingrepp i naturen om man bygger ut Edänge. Ja, det kan Stig Alftin säga — han måste väl försöka hävda det. Men alla de stora tunga remissinstanserna, som begriper sig på naturen, har uttalat sig emot en utbyggnad av Edänge, därför att det blir så oerhört kraftiga ingrepp och så stor förstöring av oersättliga naturvärden. Jag föredrar faktiskt att tro mer på dessa instanser än på Stig Alftin. Vidare säger Stig Alftin att Bertil Måbrink väl måste presentera några ekonomiska kalkyler för det alternativ han föreslår. Jag skall då ge ett exempel. För Edeforsen skulle enligt vattenkraftsberedningen investeringskostnaderna bli 2:30 kr. per kWh. Men aktieägarna i Helsingekraft vill icke betala mer än 2 kr. —-i annat fall gör de inga investeringar. De skall ju tjäna en massa pengar, och det är aktieägarna i Helsingekraft som Stig Alftin ställer upp för. De kan väl betala 2:30. Men Stig Alftin måste väl också räkna in förstörelsen av naturvärdena. Det gör inte storfinansen. Sedan hör det till saken att statliga Vattenfall har sagt att man gott kan sträcka sig till 3 kr. per kWh; man säger sig kunna bära den kostnaden. Varför skall Stig Alftin lägga sig platt till marken för storfinansintressena när det gäller Edänge? Det är alldeles obegripligt. Men det är väl den ideologi han representerar, vad jag förstår. Självfallet, Iris Mårtensson, ställer vi upp på linje 2:s krav på att överföra vattenkraften och energiproduktionen i samhällets ägo. Men ni har ju inte verkställt det. Jag vet inte hur Iris Mårtensson gjorde förra året när vi behandlade min motion om att Helsingekraft skulle överföras i samhällets ägo. Visst vill vi göra det, säger Iris Mårtensson. Men det räcker ju inte med ord, utan ni måste också ställa upp och förverkliga vad ni sade i samband med kärnkraftsomröstningen 1980. Till dess har vi föreslagit ett skonsammare alternativ när det gäller vattenkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län. Men det vill inte Stig Alftin och Iris Mårtensson ställa upp på. Broderskaparna har sagt nej till utbyggnad av Edänge. SSU i norra Hälsingland har sagt nej. Anna Lindh har skrivit till Rädda Ljusnan och sagt att hon ställer upp på regeringens proposition. Hon går alltså också emot bostadsutskottets majoritet. Den socialdemokratiska kvinnoklubben i Ljusdal har sagt att den inte passivt tänker vara någon åskådare till ett genomförande av Iris Mårtenssons förslag om en utbyggnad av Edänge. Där är det också fritt fram för de socialdemokratiska kvinnorna att gå emot Iris Mårtensson, vilket flera av dem tydligen kommer att göra. Även inom socialdemokratin i Gävleborgs län är det en splittrad opinion — det må vi ha klart för oss.
Herr talman! Vi märker nu att Bertil Måbrink inte talar till kammaren utan till sina anhängare på läktaren. Om inte Bertil Måbrink vore så väldigt självupptagen, skulle han kanske ha läst de motioner vi väckt. Det har väckts en motion, som även jag undertecknat och där vi skrivit att vi vill ha kraftdistributionen i samhällets ägo. Varför vill vpk socialisera vattenkraften och varför vill vi göra det? Som det är i dag sitter vi i händerna på kraftbolagen; vi äger inte vattenkraften. Så länge vi inte kan socialisera vattenkraften kommer vi inte att kunna få den effektivisering till 48 GWh som vpk förordat i det här fallet. Det kommer inte till stånd. Jag vill också poängtera att jag själv satt i vattenkraftsberedningen. Där skriver man att det inte heller är säkert att en utbyggnad av Edeforsen kommer till stånd inom en tioårsperiod. Det var något liknande vi hade skrivit. Visst är det väl ynkligt att vpk inte ställer sig bakom Byggnadsarbetareförbundets avdelning i Hälsingland då det gäller sysselsättningsskapande åtgärder. Det tycker jag är riktigt skrämmande. Men med säkerhet kommer det röda Gävleborg efter den här debatten att bli ännu rödare utan vpk.
Herr talman! När man lyssnar till Bertil Måbrink får man klart för sig att det är en ny diktsamling han försöker presentera för oss när han talar om aktieägarna, storfinansen och att vi skulle gå deras ärenden. Verkligheten är att vi ställer upp på våra egna partiorganisationer i länet, på de fackliga organisationerna, på LO-distriktet och på alla dem som vi har haft kontakt med när det gäller jobben och energin. Inte minst energin anser vi motionärer vara viktig. Vi tycker att Sverige behöver mer el. Vi vet att Edänge ger en energimängd av 119 GWh. Det är en energi som förbrukas lokalt och distribueras i Hälsingland. Hälsingekraft har ingen distribution utanför vårt landskap. Man har byggt upp ett ledningsnät och satsat hårt på detta ledningsnät i vår glesbygd och ute i våra finnskogar. Folk står i kö för att kunna dra in el och ersätta miljöfarlig olja. Detta område har mycket liten besöksfrekvens, det känner ju vi till som är intresserade av miljöfrågor och fiske, bor intill Ljusnan och har erfarenhet av utbyggnad. Det finns så många vackra och fina områden i Ljusnandalen, varför skall vi behöva hänvisa människorna till just det här området om de söker en trevlig fritidsmiljö? En utbyggnad påverkar också miljön i positiv riktning på många områden. Det ger t.ex. ett högre lågvattenstånd i Ljusnandalen, där det i dag är grunt och där sandbankarna sticker upp. Vi får ett normalvattenstånd som är 30 centimeter över lågvattenståndet. Vi får ett ca 60 centimeter lägre högvattenstånd än när det är vårflod. De här åtgärderna ger bättre vattenstånd och bättre vattenkvalitet i närliggande sjöar, Kyrksjön och Hybosjön. Det inkräktar inte på turismen enligt den utredning som gjordes om Ljusnandalen 1980. Där finns en redovisning som säger att utbyggnaden av Edänge inte skulle påverka turismen i Ljusnandalen. Det begriper vi allihop som bor där, för det är inga turister som åker till Edänge. En utbyggnad medför vägförbindelse över älven i stället för den nuvarande vintervägen. En utbyggnad tillstyrks av länsstyrelsen och dess naturvårdsenhet, av riksantikvarieämbetet, arbetsmarknadsstyrelsen m.fl. Den ger nyttigt tillskott av investeringar och arbetstillfällen, 250 årsjobb, flera miljoner i skatteinkomster, jobb till småföretag och entreprenadföretag. Jag kan inte förstå varför riksdagen inte skulle ställa sig bakom det förslag som vi har i vår motion. Jag tycker bostadsutskottets ställningstagande är bra och jag ber att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Vi skall väl inte förlänga den här debatten — det börjar bli värre och värre. Jag fattade Stig Alftin som om han ville jaga turisterna från Ljusdal. Det kanske bör noteras. Till Iris Mårtensson: I första hand talar jag till Iris Mårtensson och försöker att i den sista skälvande minuten få henne att ta sitt förnuft till fånga. Självfallet talar jag för att bevara värdefulla naturvårdsområden i Mellanljusnan. Det är min huvuduppgift. Jag sneglar inte på valet och valresultatet, det vill jag i ärlighetens namn säga till Iris Mårtensson. Den typen av debatt tänker jag inte ge mig in i. Jag talar självfallet också för en stor och kraftig opinion inte bara i Ljusdal och dess omnejd och i Gävleborg utan i hela landet. Och det skäms jag inte för. I stället borde Iris Mårtensson skämmas för sin argumentation, som är på bottennivå.
Herr talman! När man ber en motståndare att skämmas, då är debatten på fel nivå. Jag skulle vilja säga att det är mycket lättare att inte kämpa för sin övertygelse, att ge vika, att låta sig skyddas av de mångas synpunkter även om det känns fel. Alltför många väljer den tryggheten i stället för kampen för sin övertygelse. Det har inte jag gjort, herr talman!
Herr talman! Jag vill bara säga att när man som debattör använder en sådan argumentation som att vi inte vill ge arbetslösa byggnadsarbetare i Ljusdal och norra Hälsingland jobb, då har man kommit till en sådan nivå att man bör skämmas. Jag upprepar det.